Herr talman! Det är mycket värdefullt att justitieministern här givit en så utförlig motivering till det förslag som ligger i propositionen om tilläggsstat. I själva statsverkspropositionen berörs inte dessa frågor alls, och man tycker kanske att detta hade varit motiverat. När man nu första gången tar upp en sådan lokaliseringsfråga efter det att riksdagen gjort ett enhälligt uttalande beträffande önskvärdheten att skyndsamt och utan att avvakta utredningar flytta ut förvaltningar utanför Storstockholmsområdet, tycker jag att också de kontakter som statsrådet har haft borde ha redovisats. Nu har vi i alla fall fått denna redovisning, och det är vi glada för. Nu säger justitieministern att de lokaler som finns i Svea livgardes kaserner inte gärna kan stå oanvända. Det verkar som om lokaliseringsundersökningen huvudsakligen hade rört sig om hur man skall använda de kaserner som nu blir tomma. Justitieministern menar att om man inte kan använda dem för polisutbildning, kan man i konsekvens därmed inte använda dem till något annat heller. Länsplanering 67 förutser, herr statsråd, att anställda i förvaltning och tjänster i övrigt kommer att från 1970 till 1975 öka med 50 000 personer, om vi inte vidtar några speciella åtgärder. Vi anser det vara nödvändigt att minska denna ökningstakt. Men eftersom polisutbildningen inte tar 50 000 personer i anspråk, är jag säker på att det för de nödvändiga organ, som fortfarande ligger kvar i Storstockholmsområdet, kommer att finna tillräcklig användning för de lokaler det här är fråga om. Vi behöver alltså inte så att säga till varje pris lägga den centrala polisutbildningen i Stockholm därför att dessa kaserner eljest skulle stå tomma. Nu tror jag inte att detta var något huvudskäl för att behålla polisutbildningen här i Stockholm. Justitieministern nämnde ju praktikutbildningen, och det är klart att den är viktig. Den behöver ett stort polisdistrikt, säger justitieministern. Men tror inte herr statsrådet att det också utanför Stockholm finns polisdistrikt av sådan storlek att de skulle kunna vara basen för en praktikutbildning? Det skulle vara egendomligt om så inte vore fallet. Jag är inte heller säker på att det är lämpligt att bygga upp den polisiära beredskapen här i Stockholm på elever. Nog är det bättre att se till att vi i vanlig ordning får poliser som kan sköta den verksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för hans redogörelse, som verkligen var behövlig. Jag vill undestryka att varken vi motionärer eller reservanterna på något vis har velat påstå att utbildningen inte kommer att fungera i Sörentorp. Helt säkert kommer den att göra det, men vi har ansett att man hellre borde flytta ut den än förlägga den dit. Vi har sett frågan från lokaliseringssynpunkt, och jag är i det avsendet besviken på justitieministern, som tydligen har betraktat frågan om vad kasernerna skall användas till såsom en mycket viktig faktor i bedömningen. Det tycker jag inte att den kan vara. I mitt anförande framhöll jag att det blir 2500 nya tjänster varje år på det statliga området här i Stockholm, och då borde det ändå finnas rimliga möjligheter att ta till vara dessa lokaler på ett vettigt sätt — om de inte är så gamla att de skall rivas; man river ju ganska fina hus här i Stockholm, och kaserner tillhör såvitt jag förstår ändå inte de allra värdefullaste byggnaderna här i landet. Det är bra att dessa får en vettig användning, men jag tror att polisutbildningen skulle ha varit ett bra objekt att flytta ut och att saken borde ha undersökts ytterligare. Jag konstaterar också att det inte bara är grundutbildningen som skall ligga i Stockholm, inom det nya området. Den utbildning som kommer därefter skall vara kvar i Solna, ty där har man så nya lokaler som från år 1965, och de måste användas. Det kommer alltid att finnas motiveringar för att allting skall vara kvar i Stockholm. Jag tyckte också att fröken Ljungberg som ett av sina bärande motiv hade att det som är i Stockholm alltid skall vara kvar där. Det verkar även som om den omnämnda utflyttningsutredningen har accepterat detta. Av dessa tankegångar, som man hör framföras från olika håll, får man närmast det intrycket att det aldrig kommer att bli några förslag om utflyttning, utan verkamheten i Stockholm skall ständigt expandera. Det stämmer med det förhållandet, att av de förslag, som lades fram för tio år sedan, blev bara ett genomfört. Vi kan alltså inte fästa någon tillit till att riksdagens uttalande skall få någon effekt, utan det blir mera en honnör åt dem som är oroliga ute i landet.

Herr talman! Justitieministern säger att det skulle bli mycket dyrare att bygga nytt, om man skulle gå in för det. Det är väl under förutsättning att man inte kan använda de lokaler som nu föreslås till något annat vettigt ändamål, och den förutsättningen tycker jag inte alls att man kan utgå ifrån. Den överensstämmer inte med det verkliga förhållandet. Självfallet kommer lokaler som är användbara att utnyttjas inom Stockholmsområdet, där behoven är så oerhört stora. Det resonemanget kan därför enligt min mening inte tillmätas någon större betydelse. Bygger man inte nytt för polisutbildningen, måste man ju bygga nytt för någonting annat. Justitieministern har fäst stor vikt vid lärarfrågorna, och det var närmast dem som jag ville ta upp. Jag fick inget svar på min tidigare fråga hur det kunde komma sig att man under så lång tid kunde bedriva polisutbildning i Gävle och där lösa lärarfrågorna men att något sådant nu skulle vara omöjligt. På vilka grunder anser justitieministern att läget nu har blivit så helt annorlunda? Vi lägger märke till att när justitieministern talar om lärarfrågorna och om alla de specialister som behövs tar han med hela polisutbildningen, även vidareutbildningen och specialutbildningen. Men beträffande dessa har det aldrig föreslagits någon utflyttning, herr justitieminister, utan det har bara gällt grundutbildningen. Och att lärarfrågan beträffande den utbildningen skulle vara olöslig i t.ex. Gävleområdet får justitieministern svårt att övertyga mig om; den har gått att ordna tidigare, och från polismannahåll har förklarats att frågan mycket väl går att lösa. Frågan om lärarna kan därför inte tillmätas den oerhört stora betydelse som justitieministern vill göra gällande.

Herr talman! Jag kan medge att det hade varit bättre om en del av den nu framförda redovisningen hade lämnats redan i statsverkspropositionen. Men jag hade och har fortfarande den uppfattningen att denna fråga inte är så intimt förknippad med den i och för sig önskvärda decentraliseringen att den borde väcka en sådan debatt. Jag vill tillägga, närmast till herr Gustafson i Göteborg, att i Stockholms polisdistrikt finns 2700 polismän och i övriga polisdistrikt i Stockholms län ytterligare 1000. En tredjedel av landets totala polisstyrka finns sålunda i Stockholmsområdet. Det betyder att en tredjedel av dem som utbildas kommer att få sin framtida verksamhet i Stockholm. Tidigare var en filial till polisskolan förlagd till Gävle. Nu ifrågasättes att man skulle kunna klara en ny polisskola i Gävle med bl.a. de krav som här har angivits beträffande lärarkrafter. Med all respekt för Gävleborna tror jag att detta är en utopi. Och att tänka sig att man skulle få så många timlärare som det här är fråga om att resa på järnväg till Gävle är väl inte realistiskt och skulle bli alldeles för dyrbart. Det är inte direkt min sak att ta ställning till frågan om vad man skall göra med kasernerna om vi inte får ha en polisskola i dem, men jag ville dra den konsekvensen att får vi inte bygga om dem till polisskola skall vi rimligtvis inte heller bygga om dem till lokaler för någon annan statlig verksamhet i Stockholm. Jag vet inte vad vi i så fall skulle kunna använda kasernerna till — kanske till ett Böndernas hus?
Herr talman! Jag tycker att justitie ministern försöker göra det litet för lätt för sig när han vill göra gällande, att om det inte blir polisskola i dessa kaserner på Svea livgarde, så blir det ingenting alls eller möjligen ett vad han kallar Böndernas hus. Jag tror att alla andra här närvarande mycket väl kan tänka sig en alternativ användning av dessa byggnader inom ramen för den verksamhet som även i framtiden kommer att finnas i kungliga huvudstaden. Justitieministern har gett en alldeles utmärkt redogörelse för de skäl — man kan säga starka skäl — som finns för att förlägga denna polisutbildning till Storstockholm. Jag sade redan i mitt första anförande att det alltid kan förebringas skäl och i och för sig även mycket starka skäl för att förlägga en central förvaltning eller ett annat centralt organ till Stockholm. Men vill vi ha någon ändring på de nuvarande förhållandena och vill vi bryta den kraftigt uppåtgående trenden, måste vi bryta igenom den tröghetsvall som finns och vidta konkreta åtgärder. Jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Sedan jag begärde ordet har mycket sagts, bl.a. i repliker till utskottets talesman och till statsrådet. Statsrådet såg sig föranlåten att här i kammaren redovisa skälen för att man föreslagit att lokalisera polisskolan till Stockholm. De skäl som statsrådet angav är, som herr Gustafson i Göteborg nyss sade, starka — inte minst därför att det nu tydligen inte finns så många vägar tillbaka. Behovet av lokaler kan tillgodoses i Stockholm, och här finns lärare och möjligheter till praktiktjänstgöring. Det kan i dag sägas att det t.o.m. finns sådana omständigheter som gör att en lokalisering till Stockholm i dagens läge är rimlig. Statsrådet har emellertid inte redovisat om man i regeringen har gjort verkligt stora ansträngningar för att undersöka om det varit möjligt att lokalisera ut polisskolan. Statsrådet påpekade att man redan gjort särkilda anordningar för att skapa möjligheter till praktiktjänstgöring i Stockholm. Men i redovisningen förbigick statsrådet, huruvida man undersökt möjligheterna att genom särskilda anordningar möjliggöra en lokalisering av polisskolan utanför Stockholm. Statsrådet påpekar att polisutbildningen, som läget är i dag, måhända skulle äventyras, om man inte förlade utbildningen till Stockholm. Så långt har alltså ärendet kommit! Jag har inte möjlighet att bedöma huruvida utbildningen skulle komma att äventyras, om man uppsköt avgörandet i detta ärende några månader för att få en mer allsidig prövning till stånd. Den prövning som förekommit har emellertid inte redovisats i propositionen. Statsrådet säger att man kanske kunde använda byggnaderna till ett Böndernas hus. Detta uttalande visar att det med all sannolikhet inte förekommit någon prövning alls av alternativa användningsmöjligheter. En sådan prövning borde i så fall med hänsyn till riksdagens enhälliga beslut om en decentralisering ha redovisats här i kammaren av statsrådet och i propositionen. Jag har också förvånat mig över att denna debatt fått ett så stort omfång. Det kanske beror på att talarna inte i någon större utsträckning tycks ha använt manuskript. Den frågan ledde till en lång debatt tidigare i dag. Jag har närmast begärt ordet för att deklarera centerpartiets principiella inställning beträffande en decentralisering av samhälleliga aktiviteter. Från vårt håll har sedan länge drivits åsikten när det gäller såväl produktion och service som administration att vi måste flytta dessa aktiviteter från storstadsområdena. Detta gäller också beträffande beslutsfunktionerna här i samhället; också de måste decentraliseras. Inte minst när det gäller strä vandena att decentralisera administration och service är det angeläget att vi gör stora insatser. Den fråga vi nu diskuterar är naturligtvis från den synpunkten en lokaliseringsfråga av stor betydelse. Just vad beträffar huvudstaden, som ju är administrativt centrum i vårt samhälle, har administrationen en avgörande betydelse. Vår inställning till decentraliseringen kom till klart uttryck i doktor Hedlunds uttalande förra veckan beträffande vårt förslag till etableringskontroll inom storstadsregionerna. Det förslaget framfördes även under allmänna motionstiden. En sådan etableringskontroll bör omfatta inte enbart industriell produktion utan också sådan sysselättning som vi har diskuterat här.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

Herr talman! Jag skall också fatta mig kort. Liksom herr Nilsson i Tvärålund är jag förvånad över att denna debatt fått så stor omfattning; som vanligt under vårriksdagen återkommer även i år tillfället att diskutera dessa näringslivsoch lokaliseringsfrågor. Det måste väl inte minst centerpartiets ledamöter känna till. Till bankoutskottet har remitterats en motion med 22 punkter med olika önskemål på detta område. Det blodprov som bl.a. herr Westberg i Ljusdal talade om kommer vi med säkerhet att få ta i ett annat och större sammanhang under vårriksdagen. Det behöver man alltså inte efterlysa nu. Herr Westberg krävde en ytterligare utredning på detta område. Jag skall bara dra en del av de frågor som kommer att få behandlas när 22-punktsmotionen kommer till riksdagen. I den har man tagit upp praktiskt taget alla önskemål man kan tänka sig.

Kammarens ledamöter vet mycket väl vad som pågår på dessa områden. Man kan då fråga sig om man inte skall avvakta dessa utredningars resultat och vänta med åtgärder på näringslivsoch lokaliseringspolitikens område i varje fall till 1971. Till sist vill jag till herr Jönsson i Ingemarsgården säga att den statliga delegationen för lokalisering av statlig verksamhet tydligen redan har beslutat sig för att det inte skall bli någon lokalisering bara till Stockholm. Jag kan tala om för herr Jönsson att delegationen under föregående vecka var i Gävle och undersökte bl.a. vissa lokalfrågor. Jag har mig också bekant att den varit i flera städer ute i landet och undersökt lokaliteterna där.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Haglund att vi nu inte diskuterar några 22 punkter. Vi diskuterar ett speciellt ärende: förläggningen av den grundläggande polisutbildningen. Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till reservationen.